Fru talman! Jag utgår ifrån att det är Bertil Fiskesjö som är utskottets föredragande, även om det är flera från utskottet som tänker delta i debatten.

Bertil Fiskesjö talar om att man kommit till en ändpunkt i utredningsarbetet och kommit till ett lyckosamt slut, och det tolkar jag som att vi nått därhän att det inte kan hända någonting på den fronten på mycket länge. Jag skulle vilja ställa några frågor till Bertil Fiskesjö. Delar Bertil Fiskesjö den uppfattningen att vi skall ha religionsfrihet i Sverige? Och anser han i så fall att vi har det så länge det finns en kyrka som är knuten till staten och särbehandlad på ett alldeles särskilt sätt? Man kan fråga om utskottet har diskuterat frågan på detta sätt. Jag menar alltså, att så länge vi har denna statskyrka kvar har vi inte religionsfrihet fullt ut. Därför har vi också från vårt parti motionerat om en ändring i detta förhållande.
Fru talman! I vad gäller religionsfrihet är mitt svar på den fråga som ställdes: Ja, vi har religionsfrihet i vårt land — den ärt.o.m. direkt inskriven i 2 kap. i regeringsformen. Vad beträffar den fråga som berörs särskilt i vpk-motionen har den diskuterats för sig och i många omgångar. Det har ansetts vara på det sättet att den frågan — där det i själva principfrågan finns delade uppfattningar — inte bör få stå hindrande i vägen för nyttiga och nödvändiga reformer som det länge har funnits krav på i riksdagen men också från den kyrkliga sidan. Det är ur den aspekten som jag har sagt att reformarbetet har kommit till en slutpunkt, där man lyckats ena sig om mycket omfattande förändringar på de punkter som jag berörde i mitt inledningsanförande. Vad sedan mera allmänt gäller partiernas olika inställningar i principfrågan om kyrka-stat är de väl kända, liksom den ståndpunkt som vi från mitt partis sida härvidlag intager.

Fru talman! De kyrkliga reformer som nu är aktuella har diskuterats under en lång följd av år. Flera gånger har en lösning skymtat, men varje gång hittills har frågan fallit, därför att bred enighet inte kunnat uppnås. De överläggningar som ägt rum under statsrådet Karl Boos ledning har emellertid lett till resultat, och det är till betydande del hans förtjänst att en överenskommelse har kunnat träffas. Nu föreligger alltså enighet mellan de fyra stora partierna om reformer som på väsentliga punkter kommer att förändra och förhoppningsvis förbättra svenska kyrkans arbetsvillkor. Moderata samlingspartiet ställer sig bakom denna lösning. Vi gör det, fru talman, efter noggrant övervägande. Frågan har ett flertal gånger ingående diskuterats i vår riksdagsgrupp. Vi är inte på alla punkter Nr 134 tillfredsställda med utgången av de förhandlingar som förts, men vi anser det Torsdagen den som uppnåtts vara till sådan fördel för svenska kyrkan att vi biträder det 29 april 1982 förslag som riksdag och kyrkomöte nu har att ta ställning till. Den självklara utgångspunkten för moderata samlingspartiet har varit kyrkans bästa. Vi anser det vara av största vikt att den ges goda arbetsmöjligheter i hela vårt land. Kyrkan behöver därför en organisation för att föra ut det kristna budskapet som är effektiv och vittomfamnande. Detta kan tyvärr knappast sägas om den nuvarande ordningen. Särskilt bekymmersamt är det att kyrkan saknar en effektiv central ledning. Inrättandet av en kyrklig centralstyrelse ser vi därför som en viktig del i arbetet att stärka kyrkan. För oss har det varit självklart att ärkebiskopen skall vara ordförande i den föreslagna centrala kyrkostyrelsen. Det går inte att helt skilja kyrkans andliga och organisatoriska verksamhet från varandra. Här behövs en enhetlighet i kyrkoledningen — ett krav som tillgodoses om ärkebiskopen blir ordförande. Låt mig i detta sammanhang säga något om biskoparnas ställning. Den nu föreliggande reformen behandlar självfallet inte deras andliga ledarskap i resp. stift. Vad det handlar om är i stället deras ställning på det framtida kyrkomötet. De kommer i framtiden att ges rätt och skyldighet att deltaga i kyrkomötets arbete, och de kommer att fullt ut kunna deltaga i dess utskottsarbete. De kommer dessutom att vara valbara till kyrkomötet. Det skulle förvåna mig, om denna sista möjlighet inte kommer att utnyttjas av de flesta stift. Men biskoparna kommer inte — såvida de inte valts i den ordning som kommer att gälla — att ha rösträtt vid kyrkmötet. Moderata samlingspartiets ståndpunkt har varit att biskoparna borde vara självskrivna ledamöter också i framtiden, men vi har på denna punkt kompromissat för att över huvud taget få till stånd en reform. Jag vill instämma med vad Hilding Johansson sade. Självfallet har alla parter som har deltagit i dessa överläggningar fått ge avkall på sina resp. grundståndpunkter. Vad beträffar det nya kyrkomötets sammansättning i övrigt finns det bara anledning att sätta ett frågetecken för dess storlek. Enligt vår mening hade det räckt med 151 ledamöter, men vi har också här bedömt det vara nödvändigt att kompromissa för att få en reform till stånd. Riksdagen kommer i fortsättningen ensam att stifta kyrkolag, med undantag av frågan om medlemskapet i kyrkan. Där kommer att krävas samtycke av kyrkomötet för att förändringar skall bli gällande. Vi hoppas att den grundlagsstadgade yttranderätt som nu skall tillkomma kyrkomötet också i andra frågor verkligen blir ett effektivt instrument för att hävda kyrkans mening. Denna yttranderätt får inte ses som ett remissinstitut vilket som helst. Det handlar här om ett uttryck för svenska kyrkans ståndpunkter, och det är att hoppas att riksdag och regering i framtiden inte genomdriver någon lagstiftning mot klara ståndpunktstaganden från kyrkomötets sida. Skulle så ske är det med all säkerhet bäddat för allvarliga konflikter på området. Jag säger detta därför att det är viktigt med ett lagstiftningsarbete i harmoni mellan stat och kyrka. Det är också väsentligt att det politiska inflytandet på vissa typer av kyrkliga frågor blir begränsat. Också här kan jag instämma med Hilding Johansson, när han underströk att svenska kyrkan nu får möjligheter att ta ställning till de inomkyrkliga frågorna på en lång rad områden. Vi ser självfallet från moderata samlingspartiets sida detta som mycket positivt. Det gäller, som sades här, lärofrågor, kyrkans böcker, gudstjänstordning, sakrament, förvaltning och mycket annat. Trots att kyrkan nu får beslutanderätten över den typ av frågor som jag just nämnde kan vi dock aldrig komma ifrån att det alltid ytterst kommer att finnas— och måste finnas — ett inflytande från riksdagen också på dessa frågor så länge vi har en statskyrka. Alla debattörer vill inte förstå detta. Men de som inte vill ha något statligt inflytande alls på kyrkan måste vara beredda att ta steget fullt ut och förorda ett skiljande av kyrkan från staten. Men så långt vill många inte gå, och det råder inget tvivel om att statskyrkotanken i dag har ett starkt stöd bland svenska folket. Fru talman! Det skulle finnas anledning att kommentera en rad andra punkter. Vi har från moderat håll också fäst stort avseende vid att den kyrkliga egendomen ges ett starkt skydd. Vi hade också på denna punkt varit beredda till andra lösningar. Men det väsentliga är ändå att det nu har skapats förutsättningar för svenska kyrkan att verka under gynnsammare villkor. Men riksdag och kyrkomöte — detta gäller i synnerhet riksdagen — kan bara dra upp riktlinjerna, skapa ramarna. Innehållet ankommer det på andra att utforma. Om de nu föreslagna reformerna skall kunna leda till det som vi verkligen önskar från många håll, dvs. en stark och offensiv kyrka präglad av integritet, så ankommer det i första hand på svenska kyrkan själv att utföra det arbetet. Den kyrkohistoriskt intresserade vet att kyrkor ibland har gått under eller allvarligt försvagats tack vare interna strider och oenighet. Den risken föreligger naturligtvis också i dag för svenska kyrkan. Lekmannen får ibland intrycket att huvuddelen av svenska kyrkans verksamhet ägnas åt att försöka lösa interna problem i stället för att lösa människornas problem. Så illa är det naturligtvis inte i verkligheten, men det intryck som många får i massmedia av svenska kyrkans nuvarande situation kan vara tillräckligt för att tillfoga den allvarliga skador. Fru talman! Då vi moderater tror och uppriktigt hoppas att den nu föreslagna reformen skall vara av godo för svenska kyrkan har vår riksdagsgrupp ställt sig bakom den. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 36.

Fru talman!

Med detta beslut ställde sig kyrkomötet bakom att svenska kyrkan skall vara ett offentligrättsligt organ, vilket måste innebära att dess förhållanden till stor del regleras genom lagstiftning.

Det måste finnas en harmoni mellan olika slags lagstiftning, mellan lagar som gäller olika områden i det svenska offentliga sammanhanget, och kyrkan kan där inte kräva något undantag. I den debatt som sedan har förts på kyrkligt håll bland en del kyrkliga opinionsbildare har använts sådana uttryck som att det framlagda förslaget om att riksdagen ensam stiftar kyrkolag skulle vara att omyndigförklara svenska kyrkan — ja, t.o.m. innebära övergrepp mot svenska kyrkan. De som är ansvariga för den debatten måtte ha sent vaknat upp inför vidden av det beslut som 1979 års kyrkomöte fattade och som krävde lagstiftning också t. v. för svenska kyrkans förhållanden. Det liggande förslaget känner i fråga om lagstiftningen endast ett undantag från den rena lagstiftningsprincipen, med riksdagen ensam som lagstiftande, nämligen att reglerna om medlemskap i fortsättningen skall komma till genom en lagstiftning där kyrkomötets samtycke erfordras. Folkpartiet har i sitt arbete med det liggande förslaget accepterat detta undantag från den rena lagstiftningsprincipen just därför att det gäller en för ett trossamfund så känslig sak som reglerna för medlemskapet. Men det finns när det gäller de nuvarande reglerna anledning att påminna om att den svenska kyrkan i den evangelisk-lutherska internationella kyrkofamiljen utgör ett undantag i så måtto att det finns automatik i hur ett barn blir medlem i svenska kyrkan, till skillnad från vad som är gällande på övriga håll i världen, där dopet är medlemsgrundande. Det finns en spänning mellan dessa regler och de regler som finns i regeringsformens 2 kap. 2 §, och det kräver en fortsatt vaksamhet både inom kyrkan och inom riksdagen kring dessa frågor. Om det förslag som nu behandlas av riksdagen hade varit hela reformen, skulle den förvisso ha kunnat karakteriseras som att statens inflytande blev större i fortsättningen än det hittills har varit. Men vi vet alla att det finns ett balansmateriali de återstående delarna av lagstiftningspaketet, nämligen det som just nu ligger under behandling på kyrkomötet och som kommer att behandlas av riksdagen i höst. Det innebär att svenska kyrkan själv, oberoende av regering och riksdag, i fortsättningen kommer att få besluta helt självständigt i sina egna inre angelägenheter. Den viktigaste av dessa, nämligen svenska kyrkans lära, måste det såväl från riksdagens och regeringens som från kyrkomötets sida vara angeläget att slå vakt om som kyrkans egen angelägenhet. Utan dessa kompletteringar, som vi nu i dag inte har att behandla, skulle förslaget totalt ha kunnat tolkas som en förstärkning avstatskyrkosystemet och därmed gått emot folkpartiregeringens direktiv att kyrkomöteskommitténs arbete inte fick mynna i ett föregripande av det definitiva framtida ställningstagandet till frågan om relationerna mellan stat och kyrka. Såsom det totala reformpaketet nu ser ut bedömer vi det från folkpartiets sida på det sättet, att det i fortsättningen bör vara lättare att finna en lösning på den segslitna kyrka-stat-frågan. Folkpartiet har den förhoppningen att det demokratiserade kyrkomötet skall visa sig i principfrågan om stat och kyrka ha samma uppfattning som den majoritet som finns i riksdagen, nämligen att statskyrkosystemet bör ersättas av nya relationer mellan staten och svenska kyrkan. Folkpartiet, som i regeringsställning tog initiativet till kyrkomötesutredningen — vars förslag bildar utgångspunkten för propositionen — ville få till stånd ett uppbrott ur stillaståendet, det stillastående som så länge karakteriserat debatten i stat-kyrka-frågan och som också förlamat reformarbetet inom svenska kyrkan. Vi ser det förelag som nu föreligger som ett steg mot nya relationer mellan staten och kyrkan, ett steg mot förnyelse också inom kyrkan.

Fru talman! Jag ser här en anledning att med skärpa tillbakavisa de beskyllningar som under ett tidigt skede av debatten i vintras kastades mot folkpartiet från framträdande kyrkopolitiker såväl inom centern som inom moderaterna, nämligen att folkpartiet genom sitt agerande skulle ha velat sabotera arbetet med att åstadkomma en av kyrkan starkt önskad reform. Vi har deltagit i arbetet med en uppriktig önskan att nå den breda enighet som nu råder. Fru talman!

Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande.

Fru talman! Konstitutionsutskottets betänkande är mycket kortfattat. Ändå innebär det början till en av de stora reformerna för kyrkan. Frågan om förhållandet mellan svenska kyrkan och staten har under decennier uträtts och diskuterats. Flera regeringar har försökt sig på att åstadkomma genomgripande förändringar utan att lyckas. Frågan har sopats under mattan eller avvisats av kyrkomötet, därför att man inte varit beredd att lyssna på kyrkans egna uppfattningar. Detta har inneburit stagnation för kyrkan. Angelägna reformer på det kyrkliga området har inte kunnat genomföras. Fru talman! För den som är aktiv i svenska kyrkan har det varit svårt att i arbetet uppleva som en underliggande ström motsättningar mellan olika uppfattningar — å ena sidan mellan förespråkare för ett bevarat samband och å andra sidan förespråkare för skiljande mellan staten och kyrkan, å ena sidan förkämparna för kvinnliga präster och å andra sidan motståndarna. Men jag tror att dessa motsättningar — särskilt när det gäller kvinnoprästfrågan — framför allt har skadat tredje man och gjort kyrkan mindre trovärdig som förmedlare av kärlekens budskap. I dag ser det ut som om vi står i början till något nytt, ett reformarbete som kan bli av utomordentligt stor betydelse för kyrkan. 1979 års kyrkomöteskommitté under Hilding Johanssons skickliga ordförandeskap, präglat av omsorg om kyrkan, kunde avge ett betänkande som var enhälligt i fråga om de stora principerna. Jag var en av ledamöterna i denna kommitté, och jag vill bara säga att det kändes som en befrielse att vi i kommittén — trots att vi hade helt olika uppfattningar i fråga om förhållandet mellan kyrkan och staten — kunde bli eniga i våra ställningstaganden. Min målsättning i utredningen var att göra det bästa möjliga för kyrkan. Att från den utgångspunkten i utredningen göra det personliga ställningstagandet att riksdagen ensam skall stifta kyrkolag var svårt. Det var svårt att sätta sig in i effekterna för framtiden av ett sådant ställningstagande. Men kyrkan skulle få så mycket annat i stället: större självständighet och frihet genom åtgärderna om kyrkomötets demokratisering, om centralstyrelse, om vidgat självbestämmande och om möjlighet att själv utfärda förordningar — dessa frågor som vi senare kommer att få ta ställning till här i kammaren. Denna självständighet och frihet upplever jag vara av fundamental betydelse för kyrkan och dess framtid. Jag har därefter som ledamot i kyrkomötets utredningsnämnd med stor glädje sett hur vi också där i stort sett har kunnat enas, så när som på en reservation. Det ger tillförsikt att kyrka och stat tillsammans nu förefaller kunna lösa de många organisatoriska problemen och att kyrkan därefter skall kunna gå ut i ett intensivt arbete med sin nya organisation och i sin nya frihet och bli ett fullödigt instrument i evangelisationens tjänst. Det är således i dag ett mycket viktigt reformarbete som påbörjas. Men jag vill kraftigt understryka att jag samtidigt ser detta reformarbete som en nödvändig ändpunkt för organisatoriska diskussioner och förändring ar av kyrkans ställning. Nu måste kyrkan få arbetsro och kunna finna sig till rätta i sin nya organisation. Det är en nödvändig förutsättning för att hela reformarbetet skall bli meningsfullt. Till sist, fru talman: Jag känner stor tillfredsställelse över att kommunministern — trots svårigheter och motstånd — har lyckats skapa enighet mellan de olika partierna och därmed fått möjlighet att lägga fram propositionen. Jag känner också stor tacksamhet mot biskop Arne Palmqvist, som lett kyrkmötets utredningsnämnd och som inte heller han lämnat någon möda ospard för att åstadkomma bästa möjliga resultat för kyrkan. I dag lägger vi här i riksdagen grunden, och därefter är det kyrkan som har att ta över ansvaret. Kyrkan ges alla möjligheter att fungera offensivt i vårt samhälle. Och nu tror jag att inte minst kyrkans eget folk förväntar sig att kyrkan verkligen tar det ansvaret.

Fru talman! Också jag ställer mig naturligtvis bakom det betänkande från konstitutionsutskottet som vi behandlar i dag. Det är en kompromiss på hög nivå. Och resultatet har de svagheter som alla kompromisser har men också den styrkan att alla står bakom den slutliga produkten. Huruvida detta är ett steg framåt eller tillbaka kan man däremot diskutera. Hilding Johansson har i likhet med ärkebiskopen deklarerat att kyrkan får större frihet, och då hänvisar man till de interna frågor som kyrkomötet har att handlägga självt. Nu vet vi nogsamt att de frågorna aldrig har varit kontroversiella, vare sig i riksdagen eller i regeringen. Jag kan inte erinra mig att man från det hållet under historisk tid har lagt sig i vilka psalmer vi har i psalmboken eller vad som gäller handböckerna i övrigt, gudstjänstordningen etc. Däremot måste konstateras att man i och med att kyrkomötet inte deltar i lagstiftningen här har förlorat en möjlighet att påverka utvecklingen. Rätt naturligt kan många av oss uppleva den aktuella reformen som en starkare bindning till staten. Nåväl, jag står bakom denna kompromiss och hoppas att det här skall kalmera kyrkan till att börja syssla med det som kyrkan är till för — inte strid utan frid. På ett par punkter skulle man önska sig lösningar. En av de viktigaste frågorna som kyrkomötet har att hantera är lärofrågan. Det är inte bara en relikt från ett gammalt ståndssamhälle att biskoparna var självskrivna i gamla tider, utan det var för att slå vakt om den rena evangeliska läran. Nu kan man tycka att det är betänkligt att gemene man i kyrkomötet skall votera om den obefläckade avlelsen eller treenigheten. När nu biskoparna har kommit utanför kyrkomötet så till vida att de inte kan rösta, skulle man kunna tänka sig att här var en läroinstans, att biskoparna skulle ha ansvaret för den rena evangeliska läran och att de skulle tolka vad kyrkans lära är i en viss fråga. Det skulle ge kyrkan mycket större trygghet. Det må vara en biskops uppgift att rannsaka skrifterna och sig själv därvidlag. Den andra frågan som jag hoppas skall få sin lösning i framtiden gäller Nr 134 sättet att utse ärkebiskopen, som ju kommer att vara ordförande i kyrkans Torsdagen den centrala styrelse. Rimligtvis bör ärkebiskopen utses av en större valmenighet 29 april 1982 än den som finns i Uppland, Gästrikland och Hälsingland plus domkapitlen och fakulteterna. Det bör inbegripas i den målsättning som kommunministern har uttalat — han vill ge kyrkan en mera demokratisk uppbyggnad. Till slut, fru talman, vill jag bara betyga att också jag är tacksam för att vi har kommit till en sådan här consensus.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

Det kan kanske låta förfärligt konservativt, men jag menar nog att biskoparna har det ansvaret för kyrkans lära, att de i dessa stycken skulle vara kyrkans röst och att detta skulle vara utan appell. Det skulle ge vår kyrka den stadga som behövs. Hilding Johansson vet mycket väl att som det nu är finns det en hel mängd småpåvar, som var och en driver sin mening. Det får vara någon ordning i kyrkan också.

Fru talman! Låt mig konstatera — liksom tidigare talare i denna debatt — att det är mycket glädjande att de reformer som riksdagen nu skall ta ställning till förefaller kunna beslutas i bred politisk enighet. Låt mig tillägga att det har varit med stor glädje jag kunnat konstatera de uppriktiga ansträngningar som har gjorts från alla håll för att kunna nå fram till de förslag som nu behandlas. Sedan lång tid tillbaka har det pågått ett omfattande utredningsarbete om relationerna mellan staten och svenska kyrkan. Det långvariga utredningsarbetet har inneburit att angelägna reformer på det kyrkliga området inte har kunnat genomföras. Genom den proposition som nu lagts fram öppnas möjligheter att komma ur det tidigare låsta läget och ge kyrkan bättre förutsättningar att kunna bedriva sitt viktiga arbete i dagens samhälle. Grundlagsförslaget, som nu är föremål för beslut, skall ses i samband med övriga reformer. Hela det arbete som föregått de framlagda förslagen har utgått från att det nuvarande inbördes förhållandet mellan stat och kyrka inte förändras, men att det inom den ram som nu föreslås går att genomföra nya och förbättrade verksamhetsformer. De förslag som regeringen nu lagt fram ändrar inte relationerna. Det framgår av förslagen att kyrkomötet också framgent kommer att medverka i lagstiftningen rörande frågor om medlemskap i svenska kyrkan. Den föreslagna ordningen innebär också att riksdagen skall göra sina ställningstaganden efter att ha hört kyrkomötet. Det reformerade kyrkomötet kommer att få betydande befogenheter på det inomkyrkliga området. Det faktum att kyrkomötet i framtiden skall besluta om lära och böcker, om sakrament, gudstjänster och övriga handlingar, om kollekter, om evangelisation, mission, utlandsarbete och diakoni innebär att kyrkan själv kan leda utvecklingen av kyrkligt arbete och församlingsliv. Genom inrättande av en kyrklig centralstyrelse får kyrkan också ett sammanhållet och representativt organ, som kan leda och utveckla verksamheten. De nu föreslagna grundlagsändringarna är, tillsammans med det förslag till reformerat kyrkomöte som också förelagts riksdagen och som nu är under behandling i kyrkomötet, ett sammanhållet system för att ge svenska kyrkan en modern organisation, som kan leda och utveckla verksamheten. Nr 134 Det kommer att vara till gagn för det kyrkliga arbetet i vårt land att vi får en Torsdagen den modern och vital organisation, som är demokratiskt uppbyggd. 29 april 1982 Genom det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta läggs en god grund för en positiv framtidsutveckling. Det är angeläget att alla berörda förmår ta till vara den breda uppslutning som finns kring den tänkta reformen.

Fru talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 22 behandlas flera socialdemokratiska motionsyrkanden. Dessa har vunnit stöd i utskottet. Detta noterar vi naturligtvis med tillfredsställelse och hoppas att de berörda frågorna med dagens beslut förs ett steg i rätt riktning. Den stora gruppen invandrare och deras barn utgör en betydelsefull tillgång för det svenska samhället. De har utfört sina arbetsuppgifter och bidragit till våra industriella framgångar under årens lopp, deras arbete har försett oss med exportprodukter som har gett oss möjlighet att köpa varor och produkter som vi inte har själva. Invandrare finner vi också ofta i serviceoch vårdyrken. Jag är övertygad om att en stor del av våra kommunikationer, matställen, vården av sjuka och gamla och mycket annat skulle ha svårt att fungera utan våra invandrare och deras ättlingar. Men flera arbetsvilliga händer är inte det enda som invandrarna har gett oss. Jag vill ställa frågan: Vad har invandrarna betytt för vitaliseringen av vår kultur, våra matvanor, vår idrott, vårt föreningsliv och vår politiska debatt? Handen på hjärtat! De har säkert gett oss mycket mera än vad vi anar. Vi har genom invandrarna möjligheter att här hemma finna kunskap och förståelse i frågor som är av stor betydelse i det internationella arbetet. Vi i Sverige lever fortfarande i relativt välstånd, som bottnar mer i tur än skicklighet. Vi har ju bl.a. blivit förskonade från krig och större naturkatastrofer. Vi har möjlighet och skyldighet att årligen ta emot människor som tvingats lämna sina hemländer på grund av krig, politisk eller annan 35 förföljelse. Vi har lätt att ge en slant till människor som har drabbats av naturkatastrofer o. d. Det är i grund och botten samma sorts solidaritet som behövs när några hundra eller några tusen behöver en ny — och som de hoppas tillfällig — hemort. Våra attityder och vårt praktiska handlande när det gäller de skyddssökande är helt avgörande för hur dessa människor med bibehållen mänsklig värdighet kan finna sin plats som samhällsmedborgare i vårt land och kanske så småningom återvända oskadda till sina hemländer. De spontaninvandrande som söker skydd och asyl i vårt land tvingas alldeles för ofta genomgå en smärtsam upplevelse med årslång ovisshet, sysslolöshet och risk för psykiska skador. Invandrarpolitiska kommittén har till uppgift att snarast lägga fram förslag till åtgärder som syftar till en smidigare och snabbare handläggning av asyloch tillståndsärenden. Det faktum att invandrarpolitiska kommittén inte kunde finna den i tilläggsdirektiven föreslagna besvärsnämnden som en framkomlig väg, får inte tolkas som ovilja eller uppgivenhet från socialdemokraterna i kommittén. Handläggningsinstansen för besvärsfrågorna utgör endast en del av ett frågekomplex, och en helhetslösning tar naturligtvis något längre tid att arbeta fram, men behöver inte nödvändigtvis innebära någon större tidsförskjutning. I avvaktan på kommitténs kommande förslag har vi också ansett att åtgärder måste vidtas, så att flaskhalsarna försvinner på arbetsmarknadsdepartementet och på invandrarverket. Därför har vi socialdemokrater föreslagit ett ökat antal handläggartjänster på invandrarverkets tillståndsbyrå. Vi noterar att regeringen därefter har tillgodosett vårt krav och invandrarverkets yrkande på denna punkt. Det är vår uppfattning att inga ansträngningar får sparas när det gäller att bringa ned väntetiderna i tillståndsärenden. Det är en investering i humanitet som dessutom ger samhällsekonomiskt positiva effekter. Förkortning av väntetiderna är en grundförutsättning för lika behandling av asylärenden, när väntetiden inte blir den avgörande faktorn. Ett annat yrkande i vår motion gäller kartläggning och meritvärdering av kunskaper i invandrarspråk hos myndigheter och institutioner. Behovet av tvåspråkig personal har funnits i årtionden. Samtidigt har antalet tvåspråkiga ökat i landet. Det är viktigt att samhällets insatser på utbildningsområdet effektiviseras och samordnas med behoven. Men målet måste också vara att de språkliga resurserna kanaliseras effektivt, så att tillgång och efterfrågan sammanfaller och invandrarnas behov av trygg språklig kommunikation tillgodoses. Detta arbete är förvisso mödosamt, men dess betydelse har klarnat för allt större grupper av människor. Grundläggande för hur vi lyckas i detta arbete är naturligtvis att utvecklingen sker under inflytande av samtliga berörda parter. Fru talman! Låt mig med dessa ord yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I mitt anförande kommer jag att behandla vpk-motionerna 1981/82:684, 650 och 1070. Delar av motion 684 har behandlats tidigare. Där beskrev vi utförligt den svåra situation som invandrarungdomarna befinner sig i. Till den tidigare argumentationen kan följande läggas. I en artikel i Läkartidningen om invandrarbarnens medicinska och sociala problem efter ankomsten till Sverige sägs: ”Det finns anledning att inom barnhälsovården och socialvården uppmärksamma invandrarbarnens medicinska och sociala situation under deras vistelse i Sverige. I den översiktsplan för kommunala insatser för invandrarungdom i Stockholm som har utarbetats inom Stockholms Kommuns invandrarförvaltning konstaterar man följande: Det finns i Stockholm i dag stora och växande grupper av invandrarungdomar av olika nationaliteter. Oroväckande många av dem — man vet inte hur många — lever på ett eller annat sätt i utkanten av samhället eller i farozonen att hamna i social misär. Den sociala verksamheten inom socialförvaltningen saknar direkt invandrarinriktning. Tvåspråkig personal förekommer i undantagsfall och är slumpmässigt placerad. Det är svårt att skilja ut invandrarungdomar i olika verksamheter på grund av avsaknad av eller bristfällig statistik. De finska ungdomarna förefaller lättast att urskilja och gruppen utslagna bland dem tenderar att öka. Det finns anledning att fundera över hur det kommer att se utikommunen om några år och vilka invandrargrupper som då kommer att befinna sig i samma svåra situation som de finska ungdomarna befinner sig i i dag. Detta bl.a. med tanke på de svårigheter som invandrarungdomarna har när det gäller att ta del av samhällets utbildningsutbud samt därmed sammanhängande svårigheter att få ett meningsfullt arbete. De kulturkollisioner som många invandrarungdomar drabbas av gör inte deras situation lättare och rasistiska sättningar i vårt samhälle växer.” Fru talman! Vårt parti har i en följd av år genom konkreta krav och motioner uppmärksammat invandrarungdomarnas situation. Senast förra året har riksdagen avslagit vår motion om invandrarungdomen, med motiveringen att regeringen övervägde att vidta åtgärder. Av innehållet i årets budgetproposition att döma har övervägandet inte lett till några som helst konkreta förslag som förbättrar invandrarungdomarnas ställning. Vårt parti anser att det krävs ett sammansatt åtgärdsprogram för att stötta de arbetslösa invandrarungdomar som är eller håller på att bli utslagna. Till en del kan detta bestå av åtgärder och förstärkningar på arbetsmarknadsutbildningens område, på arbetsförmedlingar, på skolans, utbildningens och fritidens områden. Men detta är inte nog. Det fordras framför allt ett intensivt arbete för att över huvud taget få kontakt med dessa ungdomar. Vpk föreslår att resurser skall ställas till kommunernas förfogande för ett socialt stödprojekt för invandrarungdom. Detta bör organiseras så att invandrare anställs för att arbeta inom sin egen nationsoch språkgrupp. Vi tror att detta är en förutsättning för att man skall kunna komma förbi barriärer av främlingskap och språksvårigheter. Det kan dessutom vara en utgångspunkt för att skapa förutsättningar att bygga upp en nationell identitet hos invandrarungdomarna. Arbetet måste självfallet bygga på uppsökande verksamhet, men bör ges en fast bas i form av lokalutrymmen i invandrartäta bostadsområden. Stor frihet måste lämnas när det gäller verksamhetens konkreta utformning för att verksamheten skall kunna anpassas till skilda förhållanden. De invandrare som skall arbeta med verksamheten måste ges en grundlig utbildning för att finna sig väl till rätta bland svenska institutioner, inom sociala och andra vårdområden, inom utbildningssystemet och arbetsmarknadsväsendet. Detta är nödvändigt för att invandrarungdomarna skall få det konkreta stöd de behöver i olika situationer. Invandrarorganisationerna har en avgörande betydelse i den verksamheten. Det är viktigt att de personer som skall arbeta åtnjuter ett stort förtroende inom den egna nationsgruppen och att verksamheten bedrivs i nära och kontinuerligt samarbete med invandrarorganisationerna. Därför måste lokala invandrarorganisationer ges ett avgörande inflytande över anställningsfrågan. Fru talman! Invandraroch minoritetsorganisationerna utgör en allt viktigare del av folkrörelserna i Sverige. Förutom att de fungerar som intresseorganisationer för invandrares och minoriteters strävan att bibehålla och utveckla den egna kulturen och det egna språket i det svenska samhället, har de en särskilt viktig funktion för kvinnorna, barnen och ungdomen. I föreningarna träffas man, pratar om de problem man har, man hjälps åt och framför allt känner man sig som hemma. Här träffas man familjevis och umgås över alla åldersgränser. Många föreningar har teatergrupper, dansgrupper, körer etc., där alla medverkar och får del av sitt kulturarv och av den kulturella utvecklingen från hemlandet. Förutom kulturella aktiviteter har invandrarorganisationerna stor betydelse som informationsförmedlare och som en viktig förbindelselänk mellan invandrarna och det svenska samhället. I det avseendet skiljer sig invandrarorganisationernas verksamhet mycket starkt från verksamhet som bedrivs i det traditionella svenska föreningslivet, med specialisering på vissa ämnesområden. Invandrarorganisationerna är intresseorganisationer för hela familjen, men en huvuduppgift för samtliga är att arbeta med ungdom. De kan därigenom göra mycket för att förebygga sociala problem. Vårt parti delar invandrarverkets bedömning att de invandraroch minoritetspolitiska mål som riksdagen fastställde år 1975 endast kan förverkligas genom att invandrarnas egna organisationer får bättre möjligheter att arbeta och genom att svenska organisationer stimuleras att mer aktivt engagera sig i invandrarfrågorna. Från 1975 80 erhöll SIV en ökning av anslaget. Därefter har organisationerna fått sänkta reala bidrag. Detta är en utveckling som, om den tillåts fortsätta, riskerar att rasera den verksamhet som vissa organisationer byggt upp. De senaste två åren har invandrarorganisationerna fått kompensation för 5 76 av inflationen och därmed i praktiken nedskärningar av redan otillräckliga bidrag. Samtidigt ställer det svenska byråkratiska maskineriet allt större krav på invandrarorganisationerna, som förväntas delta aktivt i olika arbetseller referensgrupper och i olika statliga eller kommunala utredningar och det med obefintliga eller minimala kansliresurser. Här uppenbarar sig en påtaglig risk att invandrarorganisationerna omvandlas till enbart administrativa enheter med huvudsaklig funktion att med svårighet bära sin egen administrationstyngd. Det som är helt klart är att organisationerna inte kan motsvara samhällets förväntningar med det nuvarande statsstödet. I årets budgetproposition föreslår regeringen att anslaget för bidrag till avgränsade projekt skall minskas med 250 000 kr. Vårt parti anser att det anslaget i stället bör ökas kraftigt, för att något så när motsvara det behov som antalet ansökningar vittnar om. Här bör vi erinra om att under föregående budgetår inkom till STV ca 334 ansökningar på sammanlagt drygt 19 milj.kr. Vårt parti delar Invandrartidningens och invandrarverkets uppfattning om att tidningen i dag delvis arbetar under andra förutsättningar än när tidningen startades. Den annorlunda sammansättningen av den nuvarande invandringen medför att de nykomna invandrarnas behov av grundläggande samhällsinformation är mycket större än tidigare invandrargruppers. Invandrarna kommer nu allt oftare från länder och kulturer som mycket starkt skiljer sig från det svenska samhället. Detta understryker också behovet av en ökning av anslaget till informationsverksamhet för att öka svenskarnas kunskaper om invandring och invandrarna. Inte minst kommunernas och olika myndigheters informationsoch utbildningsarbete på det området behöver ökat stöd. Fru talman! När det gäller motion 1070 så tog jag kontakt i går med flera advokater som i stor utsträckning arbetar som offentligt biträde i utlänningsärenden och diskuterade utskottets utlåtanden med dem. Det framkom då att förhållandena inte på något sätt förbättrats på senare tid. Yrkanden om förskott beaktas endast i undantagsfall av arbetsmarknadsdepartementet och invandrarverket. Det är med beklagande jag måste konstatera att felaktiga uppgifter lämnats till utskottet på denna punkt. Jag vill fråga statsrådet Andersson: Anser statsrådet att det är rimligt att de offentliga biträdena skall behöva vänta i ett år eller mer på sina arvoden i dessa ärenden? Anser statsrådet att det är rimligt att biträdena är skyldiga att betala in skatt och sociala avgifter till statsverket för arvoden som betalas ut först månader eller år senare? Skattskyldigheten uppstår nämligen i det ögonblick kostnadsräkningen skickas. Genom den utomordentligt nonchalanta behandling arbetsmarknadsdepartementet och invandrarverket utsätter de offentliga biträdena för blir risken uppenbar att detta viktiga rättsområde överges av kvalificerade jurister. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner.

Fru talman! Ett av de största invandrarpolitiska problemen är i dag de långa handläggningstiderna i tillståndsärenden. Frågan har både humanitära och ekonomiska aspekter. Besluten blir sannolikt mycket svårare att fatta när vederbörande har etablerat sig i den nya miljön, barnens skolgång har börjat etc. Det blir allt svårare för sådana flyktingfamiljer och andra att acceptera ett negativt beslut. En förkortad beslutsprocess är i första hand en humanitär fråga. De långa handläggningstiderna är dyrbara för samhället. Ovisshet och sysslolöshet medför stora påfrestningar för ”väntarna”, vilka då är hänvisade till socialhjälp och annan omsorg. Enligt det nya system som nu tillämpas ersätter staten kommunerna för dylika kostnader under väntetiden. Under 1980 uppgick dessa kostnader för staten till ca 70 milj.kr. Till detta kommer direkta kostnader för samhället på en rad områden. Utskottet har bl.a. mot denna bakgrund tillmötesgått krav i motioner från oss moderater och från socialdemokraterna i utskottet på en uppräkning av anslaget till invandrarverket. Det kan inte komma i fråga att nu minska invandrarverkets personalresurser, vilket föreslagits i budgetpropositionen. Det blir i så fall en missriktad besparing, eftersom de stora samhällsekonomiska besparingarna kan göras på det sociala området om väntetiderna förkortas. Sedan regeringen, som framgår av vår redovisning i betänkandet, numera ändrat sin bedömning av resursbehovet kan vi konstatera att utskottet enats om att göra dessa förändringar i förhållande till budgetpropositionens förslag. En viktig omständighet som jag tror bidragit till regeringens ändrade inställning är bakslaget på förslaget i tilläggsdirektiven, som Lahja Exner nyss påpekade, till invandrarpolitiska kommittén. Kommittén hade fått i uppdrag att pröva möjligheten att flytta flertalet ärenden från regeringskansliet till en särskild besvärsnämnd. Kommittén kom mycket snabbt till den enhälliga slutsatsen, att en besvärsnämnd inte skulle kunna bli en lösning på problemet med de långa handläggningstiderna. En sådan nämnd skulle, med den arbetsbelastning den kan beräknas få, medföra stora praktiska problem. Dessutom, anförde kommittén, leder förslaget till ökade förvaltningskostnader — vilket strider mot regeringens egna direktiv. Kommittén har, vilket redovisas i en skrivelse till regeringen, sedan en tid övervägt en regional lösning, som bl.a. går ut på att få ett ökat samband mellan beslutsfattare och utredare i invandringsärenden. Kommittén har vidare ii ett remissvar över utlänningslagkommitténs slutbetänkande pekat på möjligheten att vidga rätten att fatta avlägsnandebeslut på formell grund beträffande personer som kommit utan uppehållstillstånd och som inte åberopar politiska eller andra synnerliga skäl. En sådan åtgärd, menar kommittén i sin skrivelse, skulle kunna bidra till att antalet besvär till regeringen minskar. När besvärsfrekvensen överstiger 80 Ze, finns det skäl att överväga både denna och andra åtgärder som kan Nr 134 minska antalet besvär. Torsdagen den I likhet med utskottet skall jag inte vidare gå in på de frågor som 29 april 1982 invandrarkommittén kommer att arbeta vidare med. Jag har anledning att räkna med att kommittén, så snart den kan, framlägger förslag som är ägnade att förkorta handläggningstiderna. Jag vill verkligen understryka att vi skall göra allt för att kunna förverkliga den målsättningen. I sammanhanget kan det vara värt att uppmärksamma den skrivelse till regeringen som Sveriges socialchefer avlät i början av denna månad. Där föreslog man att invandrarverkets organisation till viss del skulle regionaliseras, dvs. verksamheten skulle utlokaliseras till de orter dit större delen av invandrarna kommer. Detta skulle, menade man, förbättra kontakten mellan handläggare och sökande och påskynda ärendena utan att för den skull eftersätta rättssäkerheten. Den modellen bör enligt min personliga mening finnas med i den fortsatta diskussionen. Eventuellt skulle man kunna tänka sig någon form av försöksverksamhet. De frågor som nyss ställdes av Alexander Chrisopoulos var ju riktade direkt till statsrådet Karin Andersson. Jag går inte in på dem, för jag räknar med att invandrarministern besvarar dem direkt. Vi har i utskottet haft anledning att skriva på det sätt som vi har gjort med ledning av de uppgifter vi har fått från regeringskansliet. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Först vill jag säga att det är tillfredsställande att så stor enighet har kunnat skapas i arbetsmarknadsutskottet om anslagen till invandring. Den vilja att se till sakfrågorna som under många år har präglat invandrarpolitiken har därmed på nytt manifesterats. Det är bra för de människor som det ytterst gäller — invandrarna. Men invandrarpolitiken rymmer svåra och viktiga problem, som inte blivit mindre genom den ekonomiska utveckling som vi har haft. Jag tänkte uppehålla mig litet vid två av dem, som mycket starkt understrukits av de tidigare talarna. Det är väntetiderna i utlänningsärenden och ungdomsfrågorna. Dessa båda frågor utgjorde tyngdpunkten i budgetpropositionen och utskottets betänkande. Först något om väntetiderna, som samtliga tidigare talare har berört. Sedan mitten av 1970-talet har antalet utlänningsärenden ökat mycket kraftigt. Invandrarverket avgör årligen över 120 000 tillståndsärenden av olika slag. Av dessa är kanske 5 000 av den arten att utvisning kan bli aktuell. I regeringskansliet är utlänningsärendena den största enskilda ärendegruppen. Det är självklart att denna utveckling har påverkat handläggningstiderna. Jag framhöll i budgetpropositionen — och det har också understrukits här — att detta är en viktig fråga. I första hand medför den svåra påfrestningar för de berörda människorna, men det är också en samhällsekonomisk fråga, eftersom de långa handläggningstiderna för med sig kostnader för samhället. Det förtjänar också att påpekas att det är en mindre del av ärendena som tar lång tid. Den övervägande delen av de utlänningsärenden som går genom hela instansordningen, dvs. upp till regeringen som besvärsärenden, avgörs 43 inom högst ett år. Jag har tidigare sagt att det borde kunna gå att få ner den tiden till sex-nio månader. Men jag tror inte att det är realistiskt att sätta målet högre, med tanke på den procedurordning som är fastlagd av riksdagen och de rättssäkerhetsgarantier som partierna i riksdagen i dag är ense om. Framtiden får utvisa hur det kommer att bli efter det att den invandrarpolitiska utredningen har blivit klar med sitt förslag. Dess bättre kan jag nu se en ljusning, och jag tror att vi är på god väg att nå detta mål. Polisen, invandrarverket och departementet har efter hand fått ökade resurser och har också vidtagit organisatoriska åtgärder till förmån för utlänningsärendena. Framför allt har enskilda handläggare och annan personal lagt ned ett oerhört intensivt arbete för att på alla sätt försöka hålla jämna steg med ärendetillströmningen. Invandrarverket redovisar att antalet avlägsnandeärenden som väntar på avgörande, alltså ärendebalansen, under första kvartalet i år har gått ned med nära 1 000 ärenden. Det är en minskning som vi inte har sett någon motsvarighet till på länge. På departementet kan vi notera motsvarande trend. Också vi har en utveckling som är mycket bättre än de senaste tre årens. Denna utveckling tyder på att vi är på rätt väg och på att vi kan hoppas nå resultat. Även om situationen f. n. ser ganska hoppfull ut, är det dock för tidigt att dra några bestämda slutsatser. Det kan inträffa många oväntade händelser i vår omvärld som medför att ärendetillströmningen ökar, och det kommer självfallet att påverka balanserna. Jag har därför under våren agerat så att både invandrarverket och departementet får tillfälliga resurser under en tid i syfte att nedbringa balanserna så långt det är möjligt. När detta har skett och man kommer ner till rimliga balanser, tror jag att den ordinarie personaldimensioneringen hos de berörda instanserna är tillräcklig för att möta en normal ärendetillströmning. Genom mitt agerande, som inte bara avser nästa budgetår utan också den del som är kvar av innevarande budgetår, har också motionerna från socialdemokraterna och moderaterna blivit tillgodosedda. Det har också noterats här. Det förtjänar också att noteras att invandrarverket i sin petita icke begärde någon extra personalförstärkning. Det är alldeles riktigt att man begärde att 2-procentsregeln inte skulle gälla för tillståndsbyrån, men därutöver begärde man ingen personalförstärkning. Det utspel som jag har gjort och som i stort sett överensstämmer med motionerna innebär alltså att verket kommer att få något mer än den minskning som skulle ha uppstått genom 2-procentsregelns tillämpning. Ungdomsfrågorna är viktiga. Jag har ofta sagt att det är andra generationen invandrare som har den svåraste situationen, t.o.m. svårare än för den första generationen, vilken kan vara svår nog. Det behövs särskilda insatser för dem, och en rad sådana åtgärder har vidtagits. En del har redovisats i budgetpropositionen, och en del vidtas inom ramen för den ordinarie arbetsmarknadspolitiken, som ju har varit mycket aktiv under våren. Där har speciellt ungdomsarbetslösheten kommit i blickpunkten, och en rad åtgärder har vidtagits som naturligtvis också kommer invandrarungdomen till del. Nr 134 Jag vill peka på det jag tar upp i budgetpropositionen om den speciella Torsdagen den projektverksamhet som innebär att man genom ett särskilt AMl-institut för 29 april 1982 invandrarfrågor utarbetar metoder för att lättare kunna nå invandrarungdomarna. Jag lyckades få pengar till detta förra året, och jag har lyckats att få medel också för nästa budgetår. Vidare vill jag ta upp den fråga som bl.a. Lahja Exner berörde och som jag själv ofta har berört, nämligen tvåspråkig personal. Den frågan är intressant för invandrargrupperna själva, eftersom avsikten är att ge dem den service på deras eget språk som är angelägen för dem. Men det är också ett medel för att bredda invandrarungdomarnas arbetsmarknad. Jag ser båda dessa frågor som lika viktiga, och vi har ett arbete i gång. Invandrarverket har gjort en utredning i frågan, och vi har i departementet fullföljt denna genom att tillsätta en arbetsgrupp. Jag vet att den f. n. arbetar mycket intensivt, och jag hoppas att den snart kan komma fram till riktlinjer som går att använda i varje fall när det gäller tillsättning av statliga tjänster. Jag har redan haft överläggningar med Kommunförbundet i den frågan, och jag tror att det är möjligt att också bredda det som kommer fram av den statliga utredningen till att gälla andra offentliga institutioner, landsting och kommuner. Alexander Chrisopoulos ställde en fråga om rättshjälpsförordningen och dröjsmålet i arbetsmarknadsdepartementet. Jag anser inte att jag just nu har anledning att svara på den frågan, eftersom departementets handläggning har blivit JK-anmäld. JK utreder detta f. n., och vi får se vad man kommer fram till.

Fru talman! Jag delar på intet sätt invandrarministerns förtjusning över den enighet som manifesterats i utskottet. Den enigheten innebär nämligen en rejäl minskning av invandrarorganisationernas resurser. Invandrarorganisationerna kompenseras inte ens för de kostnader de haft på grund av prisoch löneökningen. När det gäller invandrarorganisationerna har invandrarverket en bestämd uppfattning — och jag tror att invandrarministern i likhet med vårt parti kan ställa sig bakom den bedömningen — nämligen att målen för invandrarpolitiken inte kan förverkligas med mindre än att invandrarorganisationerna dels aktivt medverkar i arbetet för att uppnå dem, dels får större resurser för sin verksamhet. Invandrarorganisationerna har nu två år i rad fått en rejäl minskning av anslaget för sin verksamhet, samtidigt som denna verksamhet har blivit mer omfattande i och med de högre krav som det svenska etablissemanget ställer på dem, bl.a. när det gäller att fungera som remissinstanser för olika statliga organ. För dessa uppgifter har organisationerna inte några som helst kansliresurser eller annat sådant. Från invandrarorganisationerna ställer man en fråga, som jag gärna vill att arbetsmarknadsministern svarar på: Om invandrarministern delar uppfattningen att de invandrarpolitiska målen inte kan förverkligas med mindre än att invandrarorganisationerna får större resurser, betyder då regeringens 45 invandrarpolitik såsom den praktiseras i dag, med minskade anslag till invandrarorganisationerna, att regeringen har satt de invandrarpolitiska målsättningarna åt sidan?

Fru talman! Låt mig med anledning av vad statsrådet Andersson sade som kommentar till de tidigare inläggen i debatten ändå slå fast att vi gjorde vår bedömning i den moderata motionen redan vid den allmänna motionstiden, när vi hade tagit del av vad invandrarministern anfört i budgetpropositionen. Att regeringen sedan har ändrat sin bedömning sammanhänger till största delen med vad som hände i invandrarkommittén, där man avvisade förslaget om en besvärsnämnd. Vi hade sannolikt gjort samma bedömning, oavsett regeringens åtgärd i utskottet med anledning av motionerna. Statsrådet Andersson berörde också frågan om rättssäkerheten och sade att denna på allt sätt skall upprätthållas, och låt mig understryka den eniga uppslutningen kring dessa synpunkter. Men det händer saker och ting som sammanhänger med de långa handläggningstiderna, vilket också har påpekats i den allmänna debatten. Där har frågor ställts mot bakgrund av att beslut kan ändras — särskilt då enskilda fall uppmärksammas i massmedia, ändrar sig regeringen — och frågetecknen har blivit många.

Det skulle vara värdefullt, fru talman, om statsrådet Andersson mot bakgrund av de uttalanden hon nu har gjort kunde ge sin syn på denna problematik.

Herr talman! När det gäller invandrarorganisationerna är jag den första att understryka deras betydelse för invandrarpolitikens fullföljande och för en bra utveckling mot ett mångkulturellt samhälle som vi är på väg till. Där har invandrarorganisationerna mycket stora uppgifter, och de har också fullgjort dem på ett alldeles utomordentligt sätt och gör det fortfarande. Jag tror att det är bekant för alla i denna kammare att alla organisationer har fått vidkännas nedskärningar. Där har man inom regeringen kommit överens om att den uppräkning som gjorts och som i och för sig inte helt och hållet motsvarar inflationen är lika för alla organisationer. Denna uppräkning är inte till fyllest, men storleken av uppräkningen har varit motiverad av de besparingar som vi tvingats att göra. Jag har dock ansett att invandrarorganisationernas verksamhet har varit så viktig att jag bedömt det som riktigt att skära ned något på det anslag som går till speciella projekt för att lägga dessa pengar direkt på verksamhetsbidraget till organisationerna. Så skedde med en summa av 220 000 kr., som gick direkt över till verksamhetsbidrag. Om de besparingar på projektbidragen som också kan gå till invandrarorganisationerna sades det klart att det skulle tas på de projektbidrag som annars skulle gå till kommuner. Jag anser att kommunerna kan klara sig bättre än organisationerna. Jag kan i samma svar ta upp den fråga som Olle Göransson ställde och som jag inte hann besvara i mitt förra inlägg. Den frågan gällde lönebidragen. Dessa gäller för alla organisationer, och jag har faktiskt en aning svårt att särbehandla invandrarorganisationerna, även om jag är starkt medveten om deras mycket besvärliga situation. Men det finns också andra organisationer som har en besvärlig ekonomi och som med samma rätt skulle kunna kräva den uppräkning av lönebidragen till 100 96 som Olle Göransson talade om. Något arbete på att särbehandla invandrarorganisationerna i detta avseende har faktiskt inte inletts, det vill jag gärna säga rakt ut. Jag vill sedan ta upp en fråga som Sten Svensson berörde. Det är möjligt att Sten Svensson inte följer med i tidningarna när det gäller invandrarfrågorna och utlänningsärendena. I så fall skulle han knappast ha undgått att se de många svar som jag har gett på den fråga som jag alltid får: Är det massmedierna som gör att man ändrar sig? Jag har oerhört många gånger fått ta emot kritik just därför att jag inte ändrar mig när massmedierna agerar. Jag värjer mig oerhört mot att ta hänsyn till massmediernas agerande, just därför att jag anser att det är orättvist mot dem som inte har en massmedieopinion bakom sig, men som kan ha lika starka skäl för att vilja stanna i Sverige. Jag vill alltså bestämt avvisa de insinuationer som Sten Svensson gav uttryck för. Däremot kan under den tid som förflyter fram till ett avgörande opinionen — kanske inte så mycket genom massmedierna utan när det gäller en bygd, en skola e. d.— bli så påfrestande för de personer som det gäller att de själva kan hamna i en situation som gör att deras läge har förändrats. Själv faller jag alltså inte undan för massmediepåtryckningar, utan det är snarast de personer som det gäller som far illa av den opinion som kommer till uttryck runt omkring dem.
Herr talman! Jag är nöjd med att invandrarministern delar min uppfattning om invandrarorganisationernas betydelse när det gäller att förverkliga de invandrarpolitiska målen. Men invandrarministern säger att vissa besparingar ändå måste ske för hela organisationslivet och även för invandrarorganisationerna. Det måste betyda att regeringens besparingsiver resulterar i att de invandrarpolitiska målen blir åsidosatta. Någon annan tolkning kan jag inte göra av invandrarministerns svar. Regeringen har gett invandrarverket i uppdrag att göra en undersökning om invandrarungdomarnas situation i Sverige, när det gäller deras sociala situation, arbetsmarknadssituation och utbildningssituation. Invandrarverket har också fullföljt sitt uppdrag och lagt fram en rapport. Nu har vi från vårt partis sida motionerat tre år i rad och föreslagit konkreta åtgärder för invandrarungdomarna. Alla våra motioner har avslagits med motiveringen att regeringen överväger att vidta åtgärder som skall förbättra invandrarungdomarnas situation. Men hittills har inte några förslag till konkreta åtgärder framlagts från regeringens sida. Och våra motioner blev avslagna också i år. Det som invandrarministern pekar på som vidtagna åtgärder är generella åtgärder som berör alla ungdomar och ingenting som är speciellt för invandrarungdomarna.

Herr talman! Jag förstår, av statsrådet Anderssons svar att döma, att hon inte rätt uppfattat min frågeställning. Jag har nämligen följt den här debatten. Jag har läst både frågorna och invandrarministerns svar. Jag tycker mig sakna just den principiella synen på vad som på sikt kommer att hända på rättssäkerhetens område, mot bakgrund av vad statrådet Andersson själv nyss sade i sitt första anförande här i kammaren. Vad händer med praxis i förlängningen, om det blir så många förändringar i besluten? Den frågan anser jag att statsrådet Andersson inte tillräckligt gått in på eller försökt att belysa på ett principiellt genomarbetat sätt i sina svar i den allmänna debatten. Vad jag vill komma fram till är att vi här har ytterligare ett skäl för att driva på utvecklingen mot förkortade handläggningstider. Långa handläggningstider är ingen garanti för bra beslut. Snarare kan det i många fall bli fråga om motsatsen. Här har vi alltså ytterligare ett skäl, utöver de ekonomiska och humanitära skälen, att med all kraft driva på utvecklingen mot kortare handläggningstider i ärenden av detta slag.
Herr talman! Beträffande invandrarungdomarnas situation nämnde jag redan i mitt första inlägg de många olika åtgärder som vidtagits — både åtgärder när det gäller ungdomarna totalt, åtgärder som självfallet också kommer invandrarungdomarna till del, och säråtgärder när det gäller invandrarungdomarna mer exklusivt. Jag tänker inte upprepa vilka dessa åtgärder är. Därom kan man läsa i budgetpropositionen på s. 179-182. Sedan till organisationerna. Det är ju just därför att man något mera skulle kunna kompensera invandrarorganisationerna än det hittills varit möjligt att göra när det gäller andra organisationer, Olle Göransson, som jag har föreslagit att en viss del av de pengar som annars skulle gå till projekt avsedda för svenska organisationer, svenska kommuner osv. skulle föras över direkt till invandrarorganisationerna. Det är i någon mån en kompensation och ett bevis på uppskattning av deras verksamhet. Jag känner mycket väl till organisationernas oerhört svåra ekonomiska 49 situation. Jag talar ofta med företrädare för dessa organisationer och följer deras verksamhet. Men det är inte särskilt lätt att särbehandla en typ av organisationer, även om man själv bedömer dem som oerhört viktiga, när det finns andra organisationer som också har viktiga uppgifter och som bedöms som viktiga. Därför beslöt regeringen att det skulle vara samma påslag för alla organisationer. Men jag har alltså genom överföring av medel försökt att kompensera invandrarorganisationerna något därutöver.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet har i sitt betänkande nr 1981/82:22 behandlat min motion nr 636. Utskottet har mycket välvilligt hänvisat den problemställning jag aktualiserat till invandrarpolitiska kommittén. Man säger att kommittén kan förväntas belysa de uppmärksammade problemen och även föreslå lämpliga åtgärder. Jag är naturligtvis nöjd och belåten med det uttalandet t. v. Jag vill dock i anslutning till ärendet påtala vad jag menar är felaktiga metoder för att informera de olika invandrargrupperna, ofta oavsett vad man informerar om. Redan för fyra fem år sedan, då jag som representant för en invandrarkommun deltog i en konferens anordnad av invandrarverket och socialstyrelsen påpekade flera av företrädarna för kommunerna att den typ av information och undervisning som meddelades via invandrarverket inte var effektiv. Dels hade man för mycket broschyrmaterial, och det lästes inte, dels gav man en alltför kompakt information och vid fel tid — för kort tid efter ankomsten till Sverige. Från kommunalt håll framfördes också önskemålet, att mer av ren undervisning och information skall ges i den kommun där invandraren bor och i samarbete med kommunen. Det har blivit bättre. Men det är min övertygelse att ännu mer av informationsarbetet bör tas över av hemkommunen. Dels känner man i kommunen sina invandrare, i varje fall känner man till dem, dels har man där ofta invandrarens sociala kontaktnät, som kan och bör tillvaratas i utbildningsoch informationsarbetet. Det är också möjligt att i kommunen ha en utbildning som riktar sig till hela familjen samtidigt, och det tror jag är utomordentligt viktigt. Det är viktigt att familjeöverhuvudet i vittnes närvaro får höra vilka regler som gäller på svensk arbetsmarknad -— alltså de frågor jag aktualiserat i min motion — och att hela familjen samtidigt får veta vilka nackdelar som är förenade med att inte följa svensk arbetsmarknadslagstiftning. Det är också viktigt att invandrarfamiljerna får veta t.ex. att vi inte accepterar arbete för minderåriga, allra minst nattarbete. Arbetsmarknadslagstiftningen och reglerna på arbetsmarknaden är inte det enda område där informationen blir effektivare, om den sköts av kommunen och riktas mot hela familjen. Detsamma gäller familjelagstiftningenellert.ex. de regler som gäller vid besök hos sjuk anhörig på sjukhus — bl.a. att vi inte tillåter att man är hos den anhörige annat än vissa tider och inom vissa utrymmen på sjukhuset. Kvinnans ställning och rättigheter i vårt land är ett annat område där det är lämpligt med information till hela familjen. För att förhindra att invandraren stöts bort av svenskar genom ett alltför ”udda” beteende, att han blir olycklig och känner sig utfryst och oförstådd och inte minst för att han skall känna sig litet säkrare i kontakten med svenskar och svenska myndigheter, måste vi nå honom med vår information. För att sedan familjemedlemmarna skall förstå varandra och förstå den process som var och en oundvikligen måste genomgå i kontakten med det svenska samhället, måste vi nå alla familjemedlemmarna — helst samtidigt. Risken finns annars för missförstånd mellan familjemedlemmarna eller för att man helt enkelt inte tror på den uppgift som någon fått i enskildhet. Herr talman! De problem jag pekat på i min motion är exempel på områden där hela familjen samtidigt bör informeras. Vi måste arbeta på att föräldrar skall få förståelse för de budskap som barnen nås av och som förändrar dem och på att barn skall få förståelse för föräldrarnas rädsla och svårigheter i ett nytt samhälle. Vi måste anstränga oss för att minimera motsättningar och problem mellan de olika generationerna av invandrare, motsättningar som annars kan leda till stora svårigheter för samhället totalt. Herr talman! Jag ser med spänning och förväntan fram emot att så småningom få ta del av invandrarkommitténs synpunkter och förslag i det här hänseendet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har ingående läst Görel Bohlins motion, och jag anser det nödvändigt att något kommentera den. Görel Bohlin gör en hel del påståenden i motionen. Hon säger att det ofta händer att invandrare får uppdrag, t.ex. städarbete, och att det uppdraget kan ge en avsevärd löneinkomst. Man kan naturligtvis diskutera mer ingående om det verkligen är så. Hon gör vidare konstaterandet att just de invandrare som får sådana här städarbeten utnyttjar dels kvinnor och äldre familjemedlemmar för att göra jobbet, dels sina minderåriga barn. Det är beskyllningar som i och för sig är rätt grova och som handlar om lagöverträdelser i Sverige. Dessutom påstår Görel Bohlin att det här förekommer i så stor omfattning att riksdagen bör uttala sig om det och försöka sätta stopp för verksamheten. Jag vill säga till Görel Bohlin att hon bör komma med belägg för dessa påståenden. I annat fall finns det två alternativ att välja mellan för att karakterisera motionen. Antingen kan den karakteriseras som det som i allmänt vårdat språk kallas kvalificerat struntprat eller också som en fördomsfull uppfattning om invandrarna.
Herr talman! Till att börja med har jag inte påstått i min motion att den här typen av utnyttjande av familjen förekommer ofta. Jag har sagt att det förekommer. Jag kan påstå det dels därför att jag har sett det med egna ögon, dels därför att jag har fått de här uppgifterna bekräftade från t.ex. försäkringskassan. Jag utgår från som helt givet att i de fall när detta förekommer är invandraren inte medveten om att det inte är förenligt med svensk lag. Min utgångspunkt i motionen är dessutom att detta utnyttjande av familjen är till nackdel för invandraren själv och att det därför är utomordentligt angeläget att invandraren nås av information om vilka nackdelar som uppstår, när man lägger upp arbetet på detta sätt. Min avsikt med motionen är ju alltså att göra det bättre för invandrarna. Jag skulle vilja påstå att det är Alexander Chrisopoulos som är fördomsfull.
Herr talman! I motionen står att detta är tämligen vanligt förekommande. I vilket fall som helst anser Görel Bohlin att det här förhållandet är så pass vanligt bland invandrarna att riksdagen bör uttala sig för att stoppa det. Det kan vi i alla fall komma överens om. Sedan vill jag säga, herr talman, att det inte framläggs några som helst belägg för Görel Bohlins påstående. Det finns ingenting som stärker hennes påstående, och så länge Görel Bohlin vägrar att lägga fram några siffror kan motionen inte betraktas som något annat än fördomsfullt struntprat.
Herr talman! Jag utgår från att även Alexander Chrisopoulos vill motverka en sådan här företeelse, både för invandrarnas skull och för att förhindra det som man kan uppfatta som lagöverträdelse. Men det är inte det jag vänder mig mot utan det faktum att invandrarna i de fall detta förekommer inte får de sociala förmåner som de kan vara berättigade till.

Herr talman! Det är inte var dag man får ett motionsyrkande tillgodosett till 150 96. Vi har från moderat håll motionerat om två nya handläggartjänster vid invandrarverkets tillståndsbyrå. Utskottet har tillstyrkt tre, och regeringen har redan innevarande budgetår tillåtit en sådan förstärkning — med berömlig snabbhet så snart våra motioner blivit kända. Verket skriver i anslagsframställningen: Minst tio tjänster, möjligen fler, skulle behövas för att hålla handläggningstiderna vid acceptabel nivå. Men man begär faktiskt, som statsrådet Andersson påpekade, ingen tjänst alls. Det är en blygsamhet som förvånar mig sedan jag nu under det senaste halvåret stiftat bekantskap med verksledning och styrelse. Men nu har man som sagt erhållit ytterligare tre handläggartjänster. Det är ju inte så att handläggningstiden bara beror på invandrarverkets personalresurser. Den beror också på andra faktorer: svårigheterna att på Nr 134 kort tid få fram underlag från andra utredande myndigheter, och inte minst svårigheterna att verkställa utvisningar. Men situationen är inte så hopplös att det inte finns någon väg ut ur eländet. Redan när vi i januari väckte vår motion pekade vi på det rationaliseringsarbete som påbörjats och som under 1981 faktiskt minskat ärendebalansen med ett par tusen ärenden. Sedan dess har balansen gått ned med ytterligare något tusental ärenden. Den verkliga proppen i ordets egentliga betydelse är regeringskansliet. I den nya utlänningslagen togs möjligheten till s.k. återbrytning av avlägsnandebesluten bort. Men i någon mån kan reglerna kringgås: Nya omständigheter åberopas när utvisningar skall verkställas och avgöranden skjuts upp. Fem av sex av invandrarverkets avlägsnandebeslut överklagas enligt vad utskottet skriver till regeringen. Den invandrarpolitiska kommittén har, som vi hört, enhälligt avstått från att utreda frågan om särskild besvärsnämnd för att därmed lätta regeringens börda. Den rättssäkerhet som tillförsäkrats invandrare och flyktingar kräver enligt vårt förmenande besvärsrätt till den högsta nivån. Jag har ingen annan mening än invandrarpolitiska kommittén. Det bekymrar mig dock att invandrarverkets bedömning och regeringens i så många fall är olika och att besluten i så ovanligt hög grad ändrats. Jag skall lämna frågan därhän i vilken mån massmedia här kan ha spelat in. Men jag kan inte tycka att Sten Svensson fick ett helt uttömmande svar av statsrådet. Det är otvivelaktigt så att en förstärkning på invandrarverkets tillståndsbyrå kommer att innebära en mer effektiv förarbetning också av de ärenden som går till överklagande, och på så sätt kan regeringen hjälpas till snabbare beslut. En ny instans skulle, som vi har hört, kosta betydligt mer än den förstärkning av tillståndsbyrån som vi har begärt och som har beviljats. Långa handläggningstider innebär dessutom — detta har tidigare påpekats, och det behöver inte sägas än en gång — stora mänskliga tragedier. År 1980 var den genomsnittliga handläggningstiden i asylärenden 13 månader: en månad hos polisen, fem hos invandrarverket och sju hos regeringen. I föreliggande betänkande redovisas något hyggligare siffror. Med detta må det vara hur som helst — i alla händelser är situationen helt otillfredsställande. Och det värsta är att ett stort antal ärenden — flera hundra — tagit mycket längre tid än genomsnittet. Det kan ta två till två och ett halvt år. Det är på dessa ärenden man nu måste koncentrera de förstärkta personalresurserna. Att ligga med en stor ärendebalans skapar i sig ett stort merarbete, genom att handläggarna belastas med telefonförfrågningar, kompletterande material, osv. Under 1981 — man har här tidigare nämnt 1980 — torde socialhjälpskostnader och de sjukvårdskostnader som blir följden av psykiska påfrestningar under sysslolöshet och ovisshet ha uppgått till 75 milj.kr. för de asylsökande. 53 Också krasst ekonomiskt sett kommer de beviljade tjänsterna alltså att löna sig. I föreliggande betänkande påpekas bl.a. att vi under 1981 har kunnat notera den lägsta totala invandringsöverskottet på sju år. Men för de myndigheter som hanterar tillståndsärendena innebär detta ingen lättnad, så länge bruttoinvandringen ligger på oförändrat hög nivå — uppåt 30 000 personer. Det kommer, som statsrådet Andersson påpekade, flyktingar från nya länder, där det plötsligt händer något. Och det är näst intill omöjligt att göra säkra prognoser. De nu beviljade tjänsterna innebär därför också ett bidrag till höjd beredskap. Vi motionärer är tacksamma för den förståelse som utskottet och, i god tid, regeringen har visat för våra önskemål, och de väntande asylsökande är det säkert också. Samtidigt vill jag helt kort beröra frågan om en annan beräkning av underlaget för skatteutjämningen — utskottet tar också upp den frågan i sitt betänkande — som innebär att invandrare som vistas i en kommun och väntar på uppehållsoch arbetstillstånd skall få räknas in i befolkningsunderlaget. Detta har denna gång yrkats i en socialdemokratisk motion, tidigare har det yrkats av andra riksdagsledamöter, och frågan har behandlats i kammaren. Det är f.n. det enda vettiga sättet att hålla invandrartäta kommuner skadeslösa, och invandrarverket har samma uppfattning. Jag hyser den förhoppningen att den framtida utredningen om skatteutjämningssystemet, som aviseras i betänkandet, beaktar dessa synpunkter, som är eller åtminstone borde vara helt okontroversiella. Till sist vill jag något kommentera Olle Göranssons inlägg, i vilket han uttryckte farhågor för tillståndsbyråns vidare öden. De beviljade tjänsterna innebär de facto att tillståndsbyrån vid invandrarverket hålls skadeslös och mer än så för den 2-procentiga nedskärningen. Den slipper alltså göra denna besparing.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

Herr talman! De många inläggen om invandrarpolitiken, som det föreligger ett enhälligt betänkande om, tyder på ett par saker: dels att frågan är betydelsefullare än anslagets storlek kan ge vid handen, dels att det engagemang som finns är starkt förankrat både i riksdag och regering. Flera talare har berört invandrarnas problem och särskilda svårigheter men också den positiva betydelse som de har haft för svenskt samhällsliv i stort. Och jag instämmer i vad som har sagts i det avseendet. Det är också glädjande att konstatera att vi återigen i utskottet har uppnått enighet kring dessa frågor. Det finns en betydande vilja att se till sakfrågorna, vilket är till fromma för invandrarpolitiken. Flera talare har också tacksamt noterat antingen bifall till sina motioner eller välvillig behandling av dem. Sedan finns det naturligtvis också en och annan motionär som tycker att utskottet borde ha gått längre, men den problematiken kommer vi nog aldrig ifrån. Bara en kort kommentar till vad Olle Göransson sade om konstruktionen av lönebidraget för de arbetshandikappade, som har förändrats från 100 96 till 90 20. Det löper från den 1 juli 1980, och övergångstiden är tre år. Det innebär att förändringen införs successivt för de nya befattningshavare som kommer i tjänst under de nya villkoren. Utskottet har flera gånger framfört uppfattningen att principen är helt riktig. Vi har också sagt att de ekonomiska konsekvenserna får prövas i särskild ordning. Det gäller självfallet också invandrarorganisationerna i den mån ett annat system medför en förändring för dem. Det uttalande som vi gjorde vid riksdagsbehandlingen 1979 gäller fortfarande. Övergångstiden på tre år löper ytterligare ett år, vilket innebär, som jag ser det, att en kommande budgetproposition får ge de besked som Olle Göransson efterlyser. Eftersom detta är det näst sista ärendet som vi behandlar före förstamajfirandet, kunde Olle Göransson inte undanhålla kammaren en propagandistisk släng. Han antydde att det handlar om en allmän nedskärning av den typ vi håller på med i Sveriges riksdag. Då finns det anledning påminna om att det i de allra flesta fall är fråga om en minskad ökningstakt och inte, som man skulle kunna tro av Olle Göranssons inlägg, nedskärningar rakt över. Trots ekonomiska bekymmer har det skett betydande förstärkningar till fördel för en rad grupper, bl.a. invandrarna.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

Herr talman! Så sent som den 22 april hade handelsminister Björn Molin och jag ett långt utbyte om Interamerikanska utvecklingsbanken och dess aktiva stöd till de reaktionära krafterna, främst i El Salvador. Jag skall försöka att inte upprepa mig utan vill hänvisa till den debatten. Handelsministerns svar var nämligen entydigt: Affärer är en sak, moral en annan. Vänsterpartiet kommunisterna har konsekvent hävdat motsatsen. Vi lever nämligen i en värld där allt hänger samman, också handelsoch utrikespolitik. Vi lever i en värld där man måste ta ställning och där IDB-frågan fortfarande representerar såväl en moralisk som en politisk skiljeväg. Moderaternas krämarfilosofi har fått prägla regeringens ställningstagande: snöda vinstintressen får gå före ett avståndstagande till det blodbad som pågår i Latinamerika — inte bara i El Salvador, utan också i Uruguay, Chile och Guatemala, för att nu bara nämna några länder. Men, herr talman, låt mig ge en liten historik av IDB-frågan. Låt mig i korthet erinra om, inte bara vad de borgerliga partierna sagt, utan också vad socialdemokraterna sagt. Jag tycker att deras ställningstagande i dag genom ett särskilt yttrande är svagt och rimmar illa med vad som tidigare yttrats. Jag gör detta också mot bakgrund av att aldrig förr har så många så systematiskt fördrivits, försvunnit, torterats eller mördats som i dag i Centralamerika. Och det är ingen slump.

Beviset är att USA:s bankmän och industriföretagare konsekvent har välkomnat ”stabiliteten” i den nya klientfascistiska ordningen, vilkas regeringar visserligen är vildsinta i sin behandling av oliktänkande, präster, arbetarledare, bondeorganisatörer och andra som hotar "ordningen", och i bästa fall likgiltiga för folkflertalet, men som är högst förekommande mot stora utländska intressen. I en viktig bemärkelse är därför klientstaternas torterare funktionärer åt IBM och Citibank, Allis Chalmers och USA:s regering, och spelar de roller som tilldelats dem i ett system som fungerar enligt vilja och plan.” Chomsky kunde ha tillagt att dessa torterare också är funktionärer åt svenska affärsintressen och åt den svenska regeringen. Herr talman! Så sent som 1976 förklarade centerns utrikesminister att medlemskap i IDB var otänkbart. Så sent som våren 1977 förklarade en ledande centerpartist här i kammaren följande: ”Debatten vi för här i dag visar tydligt vår dubbelmoral när det gäller förhållandet till våra medmänniskor i länder där många lever i fattigdom och förtryck. När vi tänker biståndspolitik å ena sidan är vi överens om att vårt agerande skall bidra till större rättvisa, mänskliga rättigheter åt alla och en ekonomisk utveckling som är socialt acceptabel. Men när det gäller handel å andra sidan tycks inte samma villkor gälla.” Då motsatte sig socialdemokraterna medlemskap. Då var vi överens. Också 1978, när ärendet ånyo var uppe i kammaren, var socialdemokraterna starkt kritiska och reserverade sig mot bidragen. Även inom centerpartiet fanns det fortfarande de som tvekade, och därför tillsattes den utredning, vars betänkande nu föreligger och som Hugo Bengtsson förklarat som entydigt. Allt det som vi genom vårt medlemskap påstod oss att medverka till — social och ekonomisk utveckling — har visat sig vara oriktigt. Socialdemokraterna var tuffa i den utredningen. Det var också Mats Hellström, som står upptagen på talarlistan här i dag, i sin artikel i LO-tidningen. Men, herr talman, det föreligger en klar tyngdförskjutning. Nu kritiserar socialdemokraterna den borgerliga regeringen för att den inte använt medlemskapet i banken för att påverka utlåningen. Då var man överens med oss om att det för det första var en moralisk fråga och för det andra att möjligheterna att påverka var mikroskopiska. Om man vidhåller sitt ställningstagande från åren 1977, 1978, 1979 och framöver, så borde man därför i dag stödja vår motion. Jag är emellertid litet orolig, och jag vill ställa den direkta frågan till socialdemokraterna: Om det blir regimskifte, kommer Sverige då att lämna IDB? Det går att svara kortfattat ja eller nej på den frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1495.
Herr talman! Det kan vara på sin plats att först påminna om att medlemskapet i IDB tillkom av handelspolitiska skäl och att medlemskapet i första hand, men inte enbart, givetvis måste bedömas ur denna synvinkel. Vi kan också konstatera att IDB-utredningen är helt enig om att medlemskapet ur handelspolitisk synpunkt har givit ett positivt resultat. De kontanta inbetalningarnat.o.m. juni 1981 är något mindre än 30 milj.kr. De direkta kostnader som Sverige har är räntekostnaderna för detta belopp, dessutom med avdrag för den avkastning som pengarna lämnat när de har fonderats, vilket i stor utsträckning skett. Det rör sig alltså kostnadsmässigt om några få miljoner som Sverige har satsat direkt på Nr 134 medlemskapet i IDB. Den till IDB knutna exporten har under motsvarande period, fram till juni 1981, varit ca 400 milj.kr. Det är rätt viktigt att poängtera att betalningarna för denna export som regel sker kontant. Det tillkommer alltså inga extra kreditkostnader för företagen och ej heller för svenska staten. Sysselsättningseffekten, som den beräknas av exportrådet, uppgår under perioden till ca 2 500 årsarbeten. Dessa kalla siffror ger trots allt en bild av att medlemskapet handelspolitiskt har varit motiverat. För de kommande åren finns det bara antaganden, för perioden 1982/83 om kanske en export på mellan en halv och en miljard. Det är vidare helt riktigt att det finns anledning att kritiskt granska IDB:s utlåningspolitik. Vi kan dock också i samma andetag säga att det finns anledning att kritiskt granska de övriga utvecklingsbankerna. Det gäller Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken. Det finns inte några riktigt markanta skillnader mellan dessa bankers utlåningspolitik. USA:s veto i Särskilda fonden är dock ett särdrag för IDB. Hugo Bengtsson säger att regeringen inte har utnyttjat de möjligheter som finns att påverka bankens utlåningspolitik. Jag menar att Hugo Bengtsson nog har fel på den punkten. Påverkansmöjligheterna är givetvis begränsade, men vi vill hävda att de har utnyttjats. Jag vill också peka på att det bland dem som vi träffade på den resa som vi gjorde i några av de latinamerikanska länderna var en nära nog helt samstämmig inställning att det är värdefullt att Sverige är med i IDB. Man såg det som ett plus att vi fanns med och kunde påverka i positiv riktning. När det gäller de pengar som vi slussar till IDB finns det faktiskt andra vägar än de direkta inbetalningarna. Jag skall kanske poängtera att den summa som jag tidigare nämnde avsåg de kontanta inbetalningarna. Självfallet har vi också låneförbindelser och skuldreverser, varför det sammanlagda beloppet blir högre. Det svenska biståndsanslaget till Internationella fonden för jordbruksutveckling är ca 50 miljoner. En icke obetydlig del av detta anslag har faktiskt slussats ut via IDB. Sannolikt är det mer svenska skattepengar som den vägen går till IDB än i direkta kontanta inbetalningar som härrör från medlemskapet. Även i de andra utvecklingsbankerna satsar vi betydligt större belopp biståndspengar. Jag vill att ni i detta sammanhang skall ha det klart för er att det inte finns någon väsentlig skillnad i bankernas utlåningspolitik. I IDA satsar vi ca 500 milj.kr. per år, i Afrikanska utvecklingsbanken ca 70 milj.kr. och i Asiatiska utvecklingsbanken 30-40 milj.kr. Det är, precis som utredningen har sagt, ytterligt viktigt att vi noga följer bankens verksamhet, behåller vår handlingsfrihet och ständigt är beredda att ompröva vårt beslut om medlemskap. Men i dag föreligger icke något sådant akut behov. Jag vill sedan säga ett par ord om den reservation som moderaterna har fogat till betänkandet. Den gäller bidraget till vissa oljetransporter i glesbygd. Under ett budgetarbete, som är mycket omfattande, är det många bollar i luften. Det är kanske inte så underligt att en och annan boll inte blir alldeles perfekt spelad. Så är fallet när det gäller regeringens förslag att dra in bidraget till oljetransporter i glesbygd. Det är därför som vi i utskottet, frånsett moderaterna, står eniga bakom hemställan att denna indragning icke bör ske. Vi biträder den justering som utskottet här föreslår. Vi tycker att det är väl motiverat att 20 milj.kr. anvisas för bibehållandet av bidraget till oljetransporter i glesbygd. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det är ingen väsentlig skillnad mellan IDB och exempelvis Världsbanken, säger Ivar Franzén. Det är helt riktigt. I konsekvens med det har vi från vårt håll krävt att vi också skall lämna Världsbanksgruppen och en rad andra utvecklingsbanker, just därför att de är USA:s verktyg. De motverkar direkt en social och ekonomisk utveckling, dvs. det som vi inom utrikesoch biståndspolitiken i övrigt påstår oss stödja. Centerpartiet kryper bakom detta faktum att det inte är någon större skillnad mellan IDB och exempelvis Världsbanken för att vi skall glömma vad centerpartisterna sade när Sverige gick in i IDB. Då framhölls från centerpartihåll att man skulle göra en utvärdering och kritiskt granska denna. Om det visade sig att de farhågor som hade uttryckts från bl.a. vpk-håll var korrekta, skulle beslutet omprövas. Jag efterlyser i dag dessa centerpartister här i kammaren. Var är Birgitta Hambraeus och de övriga? Kravet att beslutet skall omprövas avvisas i dag. Man säger att vi ändå är uppknutna till utbetalningarna, och man hänvisar till att vi skall kunna påverka. Det känns litet tjatigt att ånyo behöva påminna om det som alla har varit medvetna om från början, nämligen att Sverige har mycket små möjligheter att påverka bankens utlåningspolitik. Och det är inte enbart en handelspolitisk fråga — det är också en moralisk och en utrikesoch biståndsfråga.

Herr talman! Först vill jag säga till Eva Hjelmström att såväl när det gäller utvecklingsbankernas verksamhet som när det gäller det svenska biståndet över huvud taget är det tyvärr inte särskilt svårt att leta rätt på svarta fläckar. Men det finns också ljuspunkter i praktiskt taget all denna verksamhet. I den mån vi får några garantier för att hjälpen verkligen når ut till dem som behöver den, finns det ljuspunkter både när det gäller utvecklingsbankernas utlåningsverksamhet och självfallet när det gäller vårt u-landsbistånd. Men vi måste vara medvetna om att pengar — det gäller både biståndet och låneverksamheten — ibland hamnar i länder med regimer som vi på intet sätt vill främja eller stödja. Men i den mån hjälpen når fram till dem som är hungriga och törstiga så behövs den, lika väl i ett land med en mindre bra regim som i ett land med en demokratisk regim. Frågeställningen är närmast om hjälpen når fram dit där den behövs. Vattenledningen i en diktatur är lika värdefull för den som är törstig som i ett annat land. De garantier som vi i första hand måste försöka skapa är att hjälpen når fram dit den skall. IDB har - om jag har förstått rätt — en relativt effektiv verksamhet på detta område. Det blir kanske något av en akademisk debatt mellan Hugo Bengtsson och mig. Hugo Bengtsson hävdar att regeringen inte gör tillräckligt mycket. Han kan ha den uppfattningen, men jag menar att regeringen bevakar dessa frågor ganska väl, och jag förbehåller mig rätten att hävda den meningen.
Herr talman! Ivar Franzén säger att det inte är svårt att hitta svarta fläckar. Nej, herr talman, läser man Sverige och IDB, betänkande av 1979 års IDB-kommitté, så finner man ju att hela utredningen innebär inte bara en svart fläck utan en skamfläck för Sveriges utrikespolitik, för vårt förtroende i dessa länder. Ivar Franzén återkommer ånyo till att också i militärstyrda reaktionära regimer skulle lånen kunna kanaliseras till dem som bäst behöver hjälp, men utredningen bekräftar att så icke blir fallet. Jag vill återkomma till den fråga jag ställde till Björn Molin förra veckan: På vilket sätt bidrar de medel vi ger till IDB till en social och ekonomisk utveckling i El Salvador? Det är ju tvärtom så att de direkt bidrar till det blodbad som där pågår — och som vi alltså finansierar via våra skattemedel. De pengar som IDB har beviljat juntan skall gå till en motorväg genom de områden som nu är befriade av FDR och FMNL. I detta sammanhang kan det också förtjäna att nämnas att när det gäller de få regimer som är progressiva lägger USA in sitt veto. Så några små svarta prickar är det inte fråga om, utan det är alltså enligt vår mening en skamfläck för Sveriges trovärdighet.
Herr talman! Det är självfallet väldigt svårt att dra de absoluta gränserna för vad som ger en social och positiv ekonomisk utveckling. Sammantaget är det nog ändå så — och det tror jag att vi har konstaterat med stor säkerhet i bl.a. IDB-utredningen — att det finns en mycket betydande positiv effekt av IDB:s utlåningsverksamhet. Att den sedan har sina svarta fläckar är jag den förste att erkänna. Men vi får vara medvetna om att det positiva överväger. Och vi måste fundera över vad vi kan göra i stället. Det finns andra kanaler också. Jag vill emellertid upprepa att när vi besökte några av dessa länder fick vi ett samfällt intryck av att de satte stort värde på att Sverige var medlem och att de ansåg att de hade en väsentlig nytta av IDB:s verksamhet. Detta är trots allt det dominerande intrycket. Men jag vill också upprepa att det finns all anledning, bl.a. på grund av vad som nu händer i USA, att noga följa denna fråga och ständigt vara beredd att pröva den på nytt.